Herr talman! Alla vet vi att brottsligheten i vårt land är djupt oroande. Den ökar med cirka 10 procent per år samtidigt som den går allt längre ned i åldrarna och tenderar att bli allt grövre. Polisen har visserligen de senaste åren fått förstärkningar, men dessa har inte varit tillräckliga. Uppklaringsprocenten av anmälda brott är otillfredsställande låg, ja, i många fall finner folk det rent av meningslöst att anmäla begångna brott. I detta läge är det naturligt att man undersöker om inte polisen skulle kun na avlastas en del arbete för att kunna ägna sig åt sin viktigaste uppgift, den mer kvalificerade brottsbekämpningen. Det är denna tanke som ligger bakom de motioner i ärendet som i år har väckts av mig och några av mina partikamrater.

Tills vidare handhar tullverket dessutom <oljebekämpning till sjöss och i kustvattnen. Samtidigt som man konstaterar att kustbevakningen således har en rad arbetsuppgifter av polisiär natur konstaterar man emellertid att de befogenheter som :kustbevakningspersonalen tillagts för att lösa dessa uppgifter ej står i rimlig överensstämmelse med åliggandena. Således innebär befogenheterna enligt kungl. kungörelsen den 11 december 1964, nr 834, om förordnande för tullpersonal att ombesörja viss polisbevakning i praktiken att några repressiva åtgärder i form av gripande, förhör eller annan utredning formellt ej får vidtagas av tullpersonalen utan skall överlåtas åt polis. Följden härav kan i vissa fall bli att lagöverträdaren, innan polisen hinner komma till platsen, kan ha hunnit avvika eller att möjligheterna att säkra bevisning om brottet eliminerats. En sådan ordning är uppenbart ineffektiv och otillfredsställande. Av denna anledning har motionärerna hemställt om skyndsam ändring i gällande bestämmelser, så att kustbevakningspersonalen ges polismans fulla befogenheter vid fullföljande av samtliga tillsynsoch övervakningsuppgifter. Till bilden hör — det är väsentligt att komma ihåg — att ifrågavarande personal vid tullkontroll och smugglingsbekämpning redan tillagts väsentligen samma befogenheter som polisman. Av — remissinstanserna =<+avstyrker rikspolisstyrelsen bifall till motionerna, medan <:generaltullstyrelsen är helt positiv. Fiskeristyrelsen tillstyrker motionsyrkandena såvitt gäller fisketillsyn. Sjöfartsverket anser att frågan bör utredas närmare, medan överbefälhavaren tillstyrker att tullpersonalen ges sådana befogenheter att ”ingripande kan ske”. För min del finner jag rikspolisstyrelsens kallt avvisande attityd djupt beklaglig och föga uppmuntrande för dem som är övertygade om att vi under alla förhållanden måste få till stånd en helt annan samordning av kustbevakningen och polisens arbetsuppgifter och resurser än den vi nu har. Utskottsmajoriteten har följt rikspolisstyrelsen. Man vidgår visserligen att problemen finns, men man vill av rättssäkerhetsskäl ej stödja motionärerna, vilkas förslag man dock hoppas skall prövas i lämpligt sammanhang. Man hemställer slutligen att motionerna inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Vid utskottsutlåtandet är emellertid fogad en reservation, avlämnad av mig och min partikamrat herr Oskarson i Halmstad i medkammaren. I denna reservation understryker vi att det för den enskildes rättssäkerhet är av största betydelse att ingripanden med tvångsmedel mot allmänheten verkställs av personal med gedigna insikter om gällande bestämmelser och med erforderlig allmän polisiär utbildning. Samtidigt utgår vi emellertid från att kustbevakningspersonalen bibringas den utbildning som svarar mot dess befogenheter. Vi anser att en översyn snarast möjligt bör ske av de författningar, genom vilka kustbevakningspersonalen ålagts övervakningsoch tillsynsuppgifter, så att personalen erhåller de befogenheter som erfordras för uppgifternas effektiva fullgörande. Slutligen understryker vi angelägenheten av en bättre samordning av kustbevakningens och polisens uppgifter, så att dubbelarbete och oklarheter i kompetenshänseende begränsas så mycket som möjligt. Herr talman! Med åberopande av vad jag har anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Detta ärende har enligt min mening fått en ganska egendomlig behandling i utskottet. Eftersom jag råkar ha en hel del erfarenhet på det aktuella området har jag dristat mig att trots den sena timmen begära ordet. Herr Schött har mycket utförligt redogjort för vad saken gäller, och jag vill endast sammanfattningsvis i själva sakfrågan anföra att kustbevakningspersonalen när den fullgör sin huvuduppgift, som är att utöva tullkontroll och uppdaga och förhindra smuggling, har i stort sett samma befogenheter som polisen. Enligt den speciallagstiftning som gäller på området har den till och med längre gående befogenheter än de som enligt rättegångsbalken tillkommer polisman. Exempelvis är rätten att verkställa kroppsvisitation och husrannsakan betydligt vidare enligt varusmugglingslagen än enligt rättegångsbalken. Men när det gäller sådana övervakningsuppgifter som kustbevakningen sköter vid sidan om är befogenheterna mycket begränsade och i vissa fall över huvud taget inte reglerade i författ ningarna. Det enda som kustbevakningstjänstemannen i sådant fall har att företa sig när han konstaterar en överträdelse av någon bestämmelse, vars efterlevnad han är satt att övervaka, är att anmäla saken för närmast tillgängliga polisman. Att en sådan ordning inte leder till en effektiv brottsbekämpning ligger i öppen dag. Denna skillnad mellan tjänstemännens befogenheter i olika fall förefaller minst sagt irrationell. Samme tjänsteman, som den ena stunden är betrodd att vidtaga mycket långtgående åtgärder — givetvis i lagstadgad ordning — därför att det i den aktuella situationen handlar om tullkontroll eller smugglingsbekämpning, är i nästa stund inte betrodd att ingripa på något sätt vid en aldrig så klar överträdelse av exempelvis en fridlysningsbestämmelse enligt naturvårdslagen, som han dock är satt att övervaka. Rikspolisstyrelsen har avstyrkt motionen. Styrelsen har i sitt yttrande gjort påståenden som inte är korrekta, och det finns kanske anledning att här påtala detta. Det finns en kungörelse från 1964 angående kustbevakningens medverkan i sjötrafikövervakningen. Denna kungörelse daterar rikspolisstyrelsen till den 11/2 1964 och skriver: ”År 1964 uppdrogs åt kustbevakningen att såsom en biuppgift fullgöra vissa enklare sjöpolisiära arbetsuppgifter. Detta skedde huvudsakligen på grund av att polisväsendet, som då var kommunalt, inte förfogade över tillräckligt antal båtar och annan utrustning för övervakning till sjöss. Kungl. Maj:t bedömde det lämpligt att i detta läge utnyttja kustbevakningens resurser för att biträda i övervakningen av den växande småbåtstrafiken.” I själva verket utfärdades den ifrågavarande kungörelsen inte den 11 12 1964, och den trädde i kraft den 1/1 1965, eller vid samma tidpunkt som polisen förstatligades. Att begå ett misstag beträffande datum är ursäktligt, men att bygga upp sin argumentation på ett misstag, som rikspolisstyrelsen gör, är onekligen en smula fatalt. Som väntat hävdar rikspolisstyrelsen benhårt att s.k. polisiära uppgifter kan och bör utföras endast av polis. Människor som ser mindre dogmatiskt på dessa ting tycker kanske att polisen, som har sådana svårigheter att klara sina angelägna uppgifter i fråga om trafikövervakningen på våra vägar, bekämpandet av den grova brottsligheten och skyddande av medborgarna till liv och lem, borde vara tacksam för den avlastning den kan få när det gäller mer perifera uppgifter. I slutet av utskottsutlåtandet förekommer ett par uttalanden som är förtjänta av uppmärksamhet. Utskottet ifrågasätter om det inte borde finnas en gemensam ledning för den civila övervakningen till sjöss och anser, att det finns anledning att mer ingående ta upp samordningsoch huvudmannaskapsfrågorna till prövning. Möjligen kan detta ske, anser utskottet, genom den utredning angående sjöräddningen som kommunikationsministern nyligen har aviserat. Det sista uppslaget kan man kanske bortse från — det förefaller med förlov sagt inte så genomtänkt. Sjöräddning är ju ingen polisiär uppgift, och för övrigt är det många organisationer utöver kustbevakningen och polisen som samverkar i den verksamheten. Men vad menar utskottet i övrigt? Jag skulle gärna, herr talman, vilja ha besked på några punkter av utskottets talesman: I vilka former tänker sig utskottet att en gemensam ledning för den civila övervakningen till sjöss skall organiseras och utövas? När utskottet talar om att det finns anledning att ta upp huvudmamnnaskapsfrågan till prövning, tänker sig utskottet då att polisen ensam skall svara för den civila sjöövervakningen? Om så är fallet, menar utskottet att polisen skall överta också de tulluppgifter som kustbevakningen har? Eller menar utskottet — liksom rikspolisstyrelsen tycks mena, om jag tolkat styrelsens remissyttrande rätt — att det skall finnas två övervakningsorgan till sjöss: kustbevakningen för rena tulluppgifter och en sjöpolisorganisation för alla andra bevakningsuppgifter? Vad skulle i så fall en sådan dubblering kosta? Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som ställts om bifall till reservationen.

Herr talman! Om man läser detta utskottsutlåtande och reservationen, tror jag att det ganska klart framstår att skillnaden mellan dem inte är stor. Utskottsmajoriteten och reservanterna är båda på det klara med att de nuvarande förhållandena på detta område inte är tillfredsställande. Jag tror också att vi är ense om att önska att samarbetet mellan å ena sidan polismyndigheterna och å andra sidan tullverket som huvudman för kustbevakningen vore bättre än det för närvarande är. Det sistnämnda är givetvis ett problem som borde kunna lösas genom kontakt mellan de ifrågavarande chefsmyndigheterna, eventuellt i sista hand genom anvisningar från regeringens sida. Över huvud taget är det här fråga om ett administrativt problem, som inte kräver några beslut av riksdagen. Utskottsmajoriteten har vidare beaktat att vi här i riksdagen inte har tillräcklig överblick över de olika aspekter som kan läggas på problemet och de olika möjligheter som kan tänkas för att nå fram till en tillfredsställande lösning. Det är därför knappast lämpligt att nu ge anvisningar om vilka åtgärder som bör vidtas. Utskottet har bara pekat på olika synpunkter som bör hållas i minnet och avvägas mot varandra. Jag vill för min del här endast ytterligare framhålla att, i den mån ett enhetligt huvudmannaskap för de ifrågavarande uppgifterna inte kan åstadkommas, det skulle vara värdefullt om kustbevakningen kunde få full kompetens inom sådana områden där polisen inte har tillräckliga personella och materiella resurser att uppehålla en effektiv bevakning. Med hänsyn härtill har utskottet inte ansett det påkallat att göra någon framställning i ämnet till Kungl. Maj:t utan utgår från att problemet ändock kan bringas till en tillfredsställande lösning. Så sent som 1965 tillsattes en utredning som i stort sett hade till uppgift att undersöka dessa förhållanden, särskilt vad beträffar kustbevakningen. Man konstaterade då dessa gränsdragningssvårigheter, men man kan kanske säga att utredningen inte har avsatt några egentliga resultat. Utredningen tänkte sig att dessa saker skulle kunna ordnas genom en samordning mellan rikspolisstyrelsen och tullverket. Det har kanske inte gått så bra som man vill, och jag tror som jag sade från början att man bör anstränga sig mera på denna punkt. Men det finns inte någon anledning att göra någon framstöt här från riksdagens sida, eftersom saken ändå är på gång. Det är nog inte bara utskottet som har tänkt sig att den aviserade utredningen, för vilken man håller på att skriva direktiven, även skulle komma in på dessa frågor, utan det är tankegångar som har varit mycket levande inom vederbörande departement. Herr Tistad ställde några frågor. Jag har redan besvarat dem så till vida att jag har påpekat att utskottet inte har fattat ståndpunkt till några olika förslag. Utskottet har bara liksom radat upp de olika synpunkter som har framförts för att påpeka att saken har många sidor. Vad beträffar huvudmannaskapet kan man naturligtvis tänka sig något slags speciellt kommando för denna sektor som omfattar bå da uppgifterna på vissa områden. Man kan tänka sig att kustbevakningens uppgifter inskränks till förmån för polisens inom vissa områden. Man kan också tänka sig den motsatta utvecklingen, och det är väl detta som närmast föresvävar motionärerna. Men det är som sagt en sak som vi inte här kan ta någon ståndpunkt till. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När man så här sent på natten begär ordet i ett ärende, bakom vilket står ett enigt utskott, behöver man nästan be om ursäkt, efter den uppfattning ledamöterna har. Jag skall be om ursäkt med att tala om att jag inte har för avsikt att framställa något yrkande. Man har ofta här i livet en förhoppning om att det skall ske en förändring till det bättre, men för det mesta blir sådana förhoppningar svikna. Det finns anledning att påminna härom när det gäller tredje lagutskottets utlåtande nr 41, nämligen om skyldigheten för den det tillkommer att röja bort den gamla taggtråden i skog och mark där detta stängselmaterial, ofta nedfallet på marken, inte är till någon nytta utan enbart till skada för viltet i skog och mark liksom för de många människor som under fritid och semestertid i olika syften söker sig ut till naturen. Då jag nu för tredje gången fört fram detta förslag om bortröjning av den gamla taggtråden så har inte någon vid dessa tillfällen förnekat att det är berättigat. Det finns så mycket kvar av sådant gammalt stängselmaterial i markerna, och det ökar allteftersom jordbruken läggs ned. Vid flera tillfällen har det med berättigande påpekats att det i markerna ligger stora mängder taggtrådssnärjen från andra världskriget som militärförbanden då lade ut och som sedan inte har blivit bortröjda, trots att planerna har gått ut på att så skall ske. Eftersom man inte har gjort det är kritik alltjämt synnerligen berättigad. Ingen har heller förnekat att det är angeläget med en uppröjning med tanke på djurlivet och allmänheten. Det är bara tredje lagutskottet som envist stretar emot och håller fast vid uppfattningen att det praktiskt taget är bra som det är. Om en förteckning kunde upprättas över de många större och mindre vilda djur som antingen omkommer eller får utstå obeskrivliga lidanden på grund av den gamla taggtråd som finns kvar till ingen nytta, så skulle det bli en mycket dyster katalog. Hemma i min egen bygd sköt ett jaktlag under den senaste älgjakten en älg som hade ett trådsnärje inväxt djupt i köttet i halsen, och samma älg hade även en trådsnara inväxt i det ena benet. Älgen var starkt utmärglad och bestod huvudsakligen av skinn och ben. Men tredje lagutskottet ömmar inte alls för sådana här händelser i djurlivet utan står kvar vid uppfattningen att ingenting skall uträttas med lagens hjälp. Jag hävdar alltjämt den uppfattningen att utan en mera klart utsagd skyldighet för den som är markägare eller på annat sätt ansvarig att röja bort gammalt stängselmaterial så kommer inget av betydelse att inträffa på detta område. I år har utskottet bara sänt motionen på remiss till naturvårdsverket. Det är säkert ytterst sällan som ett statligt verk lämnar ifrån sig några uppgifter, och naturvårdsverket vill ha kvar uppgiften att enligt naturvårdslagens 24 8 tillsammans med respektive länsstyrelse kunna vidta vissa åtgärder. Utskottet åberopar även i år de möjligheter som finns och tycker att allt är bra som det är. Både i debatten förra året och i motionen i år har jag vädjat om att här måtte ske en redovisning av vad som har uträttats. I hur många fall har naturvårdsverket och länsstyrelserna använt naturvårdslagens 248 och därmed fått gammalt stängselmaterial bortröjt? När utskottet åberopar vad som tidigare uttalats, att det är angeläget att dessa bestämmelser i naturvårdslagen kommer till användning i största möjliga utsträckning, så borde utskottet kunnat kosta på sig att redovisa i hur många fall och på hur många fastigheter som länsstyrelserna i landet med naturvårdslagens hjälp har ålagt markägare att röja bort gammalt stängselmaterial. Har lagen någonsin blivit använd i ett enda fall, eller är det hela en tom teori som inte kommit till användning? Någon redovisning, som jag önskade, finns i varje fall inte. Om det ligger papper och skräp vid vägkanterna och ute i skog och mark, så visst är det otrevligt men det leder inte till några skador på djur och människor av den omfattning som gammalt stängselmaterial gör. Utskottet uttalar vidare att den skyldighet som här åsyftas blir dyrbar för enskilda markägare. Inte är det alltid man ömmar så om markägarna som i detta fall! Jag har aldrig menat att detta arbete skulle ske på en enda gång, men om tiden utsträcktes över några år så skulle det för många bli både enklare och mindre kostbart. Med tillfredsställelse kan konstateras att utskottet inte gör samma uttalande som förra året, då man ifrågasatte om något var att vinna med ytterligare lagstiftning i ämnet. Jag har, herr talman, inte kunnat underlåta att anföra dessa synpunkter.

Herr talman! I utlåtandet över min motion kan utskottet redovisa ett positivt förslag, som helt tillgodoser mina önskemål och som lagts fram av Nordisk vägtrafikkommitté. Mot den bakgrunden har jag naturligtvis bara att uttrycka min glädje över den nordiska kommitténs förslag. Jag vill till detta endast foga en förhoppning att propositionen om den nya nordiska vägtrafiklagstiftningen skall komma så snabbt som möjligt — helst redan till höstriksdagen — och givetvis att det aktuella förslaget från den nordiska kommittén inte faller under bordet i samband med ärendets fortsatta behandling. Jag tror nämligen att den aktuella regeln om företräde för bussar vid utkörning från hållplats kommer att få stor betydelse inte bara för den kollektiva busstrafiken utan för trafiksäkerheten i allmänhet. Nödtvånget för bussförarna att kämpa sig ut från hållplatserna har nämligen erfarenhetsmässigt visat sig innebära olycksrisker. Jag hoppas alltså, herr talman, på en snabb proposition från regeringens sida så att bestämmelsen blir verklighet.

Herr talman! Herr Polstam har frågat mig om jag avser att beträffande tillverkning och försäljning av pyrotekniska och andra explosiva varor vidtaga någon åtgärd, som kan bedömas förhindra olyckor till person och egendom, exempelvis sådana som på flera platser inträffade under den senaste påskhelgen.
Herr talman! Herr Skårman har frågat statsrådet och chefen för justitiedepartementet om han anser att säkerhetsföreskrifterna för den pyrotekniska industrin är tillräckliga och, om så anses vara fallet, vilka åtgärder han avser att vidtaga för att få föreskrifterna att efterlevas så att nya olyckor kan förhindras. Frågan har lämnats över till mig för besvarande. Med anledning av olyckan i Anneberg den 22 april i år har tillsatts en utredning under ledning av polismyndigheten i Kungsbacka med tekniskt biträde av sprängämnesinspektionen. Innan denna utredning slutförts kan inte avgöras huruvida nuvarande säkerhetsföreskrifter om tillverkningen av pyrotekniska varor bör kompletteras eller vilka åtgärder som kan erfordras för en bättre efterlevnad av föreskrifterna.
Med anledning av olyckan i Anneberg den 22 april i år har tillsatts en utredning under ledning av polismyndigheten i Kungsbacka med tekniskt biträde av sprängämnesinspektionen. Innan denna utredning slutförts kan inte avgöras om nuvarande säkerhetsföreskrifter i fråga om tillverkningen av pyrotekniska varor bör kompletteras eller vilka åtgärder som kan erfordras för en bättre efterlevnad av föreskrifterna. Som första lagutskottet framhållit i sitt av riksdagen godkända utlåtande 1969:31 är det knappast lämpligt att utöver vad som redan skett skärpa restriktionerna beträffande inköp och innehav av pyrotekniska varor. Detta skulle lätt kunna medföra att hemmatillverkningen tilltar, med ökade risker för större skadeverkningar som följd. Rikspolisstyrelsen bedriver sedan några år upplysningsverksamhet beträffande innehållit i gällande bestämmelser.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Lange få framföra ett tack för svaret på min enkla fråga. Det var ju kortfattat men i så mening positivt som vi efter den självklara polisutredningen har att vänta oss en översyn av säkerhetsföreskrifterna för den pyrotekriska industrin. Denna industri är ju nästan hundraprocentigt en nöjesindustri, och det får då anses djupt tragiskt att för detta ändamål nu vid Annebergsolyckan inte mindre än nio människoliv skulle offras. Kan inte en ny olycka av detta slag förhindras, så bör väl övervägas om inte den pyrotekniska delen av sprängämnesindustrin borde läggas ned. Förordningen om explosiva varor av den 10 juni 1949 ger i sin 8 § möjlighet därtill, då den utsäger: ”Då skäl äro därtill, äger kommerskollegium föreskriva, att explosiv vara må tillverkas allenast för visst eller vissa ändamål. Kollegium må ock helt förbjuda tillverkningsförfarande, som är förenat med särskild fara.” Jag vill inte vara någon glädjedödare, men jag är säker på att jag har den övervägande delen av svenska folket med mig då jag anser att om en sådan här tragedi inte kan undvikas för framtiden så är det bättre med ett förbud mot tillverkning av raketpjäser. Olyckan är heller inte ensam i sitt slag. Sedan jag vid besök i Göteborg omkring år 1920 såg en brand vid en pyroteknisk fabrik inne i själva Göteborg — ett lysande skådespel på sitt sätt — har jag under 50 år kunnat följa den ena brandkatastrofen efter den andra. Även människoliv har vid flera tillfällen tidigare förspillts i denna, som man måste säga, nöjesindustri. Såvitt jag kan förstå borde det inte vara omöjligt att genom löpande band med explosionssäkra väggar mellan arbetsplats och råvaror och färdigfabrikat helt avskilja arbetsplatsen och där förvara endast ett mindre antal under tillverkning varande pjäser, som inte kunde ställa till med så stor olycka. Lagen ger ju möjligheter att stoppa tillverkningen. Är det månne den i 55 § föreskrivna tillsynen av länsstyrelsen med hjälp av underlydande polismyndigheter som klickar? I varje fall måste något göras för att denna till synes onödiga tragedi inte skall få upprepas.

Herr talman! I princip har jag ingen annan uppfattning än herr Skårman. Jag skall gärna för egen del avstå från det nöje som det kan innebära att ibland se ett vackert fyrverkeri. Men jag är inte säker på att den väg som herr Skårman nu närmast talar för är den lämpligaste och framkomligaste. Raketer och pyrotekniska varor har verkligen ett större användningsområde än bara det mera nöjesbetonade. Det behövs t.ex. i sjötrafiken. Det skall också påpekas att den nämnda fabriken bedriver tillverkning av krigsmateriel, som naturligtvis också är förenad med vissa risker. Jag vill bara i allra största korthet lämna den kompletterande upplysningen att den allmänna tillsynen — vilket herr Skårman vet — utföres av polismyndigheterna. Sprängämnesinspektionen skall lämna dessa myndigheter allt erforderligt tekniskt biträde vid tilllämpning av gällande bestämmelser. Det ankommer även på inspektionen att medverka i tillsynen av efterlevnaden av gällande bestämmelser, särskilt beträffande tillverkningen av explosiva varor. Dessutom är sprängämnesinspektören specialinspektör inom yrkesinspektionen för tillsyn, framställning, handhavande och förvaring av explosiva och särskilt eldfarliga ämnen. Jag kan nämna att frekvensen av rutinbesök från myndigheterna på fabriken är i genomsnitt två besök om året. Dessutom förekommer ett antal besök vid speciella tillfällen i samband med nybyggnation eller påbörjande av ny tillverkning. Det senaste besöket vid den fabrik som jag har omnämnt i mitt svar skedde den 17 februari 1970. Därvid gick man över hela det äldre fabriksområdet och gav vissa anmärkningar, som noterades i föreskriven inspektionsbok. Man kontrollerade även att de lokala föreskrifterna fanns tillgängliga. De är för resten avfattade även på finska, eftersom hälften av arbetstagarna är finländare. I samband med introduktionen av nyanställda utkvitteras föreskrifterna av varje arbetstagare. För att ytterligare minska ofrånkomliga svårigheter med språket har företaget en finsktalande arbetsledare. Dessa upplysningar kan ha sitt värde i samband med den katastrof som här har inträffat och som vi väl alla i hög grad beklagar. Jag upprepar vad jag har sagt i mitt svar på frågan, att vi naturligtvis får pröva detta förutsättningslöst när utredningarna är verkställda. Jag har ingen anledning för egen del att slå vakt om en industri som närmast är till för att bereda nöje.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att den pyrotekniska industrin inte bara är en nöjesindustri utan tillverkar t.ex. nödraketer för sjöfart och en hel rad liknande produkter. Den Hammargrenska fabriken, som det här gäller, har också krigsmaterieltillverkning. Jag tror dock att de olyckor som skett har inträffat inom nöjesrakettillverkningen. Om man utövade en krafligare press på denna tillverkning skulle det vara möjligt att få tillförlitliga säkerhetsföreskrifter. Om tidningarna har lämnat rätt uppgift har tillsynsmannen varit på platsen och sett över anläggningarna endast en timme innan denna olycka skedde — och ändå inträffade den. Olyckor kan vi aldrig undvika, det skall jag erkänna, men när det som här till kanske 80 å 90 procent gäller nöjesindustri borde man, då det ena tillbudet efter det andra förekommit år efter år — och då även ganska allvarliga olyckor inträffat — kunna pressa fram bestämmelser.

Den moderna byggnadstekniken ger också mycket stora möjligheter att skärma av dylika farliga arbetsområden från lagren. Det är nämligen när explosionen sprider sig till lagerlokaler eller utrymmen för råvaror som de mycket stora och tragiska olyckorna händer.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Skårman att jag inte har någon uppgift om att myndigheterna, som har ansvaret för att bestämmelser etc. efterföljs och att anordningar vidtas för att i möjligaste mån undanröja riskerna för katastrofer av den art vi har bevittnat, var på besök på företaget dagen innan olyckan inträffade. Jag är ganska övertygad om att det är en missuppfattning.

Herr talman! Herr Lindblad har frågat mig vilken omfattning det till Gävle flyttade järnvägsmuseet skall få och vem som skall svara för kostnaderna. Samlingarna i Gävle avses omfatta inemot 70 fordon och ett tjugofemtal modeller av olika typer av lok, vagnar, bussar och färjor. Härtill kommer en mängd telegrafapparater, lyktor, banbyggnadsverktyg samt modeller av broar, rallarbaracker, signaler m.fl. historiska föremål. Museet ansvarar dessutom för ytterligare 55 fordon och 45 modeller, men dessa är av utrymmesskäl och på grund av lokal anknytning placerade på olika håll i landet. Totalt omfattar museets katalog ca 7 000 nummer. Till museet hör också ett bibliotek med ca 300 hyllmeter järnvägslitteratur och ett kompletterande bildarkiv innehållande ca 75000 historiska bilder. Tills vidare kommer SJ liksom hittills att bekosta driften och skötseln av museet. Jag kan emellertid nämna, att SJ nyligen inkommit med en framställning till Kungl. Maj:t om att 1965 års museioch utställningssakkunniga ges uppdraget att utreda frågan om järnvägsmuseets fortsatta verksamhet. Ef tersom beredningen av detta ärende inte är avslutad, kan jag för dagen inte säga vad ställningstagandet blir.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Järnvägsmuseet är en förnämlig institution som skildrar och ger oss en bild av ett viktigt stycke svensk kulturhistoria. Kanske skulle man önska att museet inte bara hade resurser att ställa ut fordon och utrustning utan att där också kunde beläggas den omvandling av samhället som följde av järnvägsbyggandet. Den enorma järnvägsutvecklingen för hundra år sedan var en av anledningarna till vad som sedan hände med detta fattiga gamla land. Att museet flyttats från Stockholm till Gävle är säkert bra för museet. Över huvud taget brukar det gå väl för sådana institutioner som flyttar från huvudstaden. Invigningen sker om någon månad. Den senare i svaret upptagna aspekten rörande kostnaden och huvudmannaskapet är självfallet extra intressant, sedan SJ begärt att få slippa ansvaret för skötseln av museet och gjort en framställning till Kungl. Maj:t om att 1963 års museioch utställningssakkunniga skall få utreda frågan om museets fortsatta verksamhet. Det var just detta som föranledde min fråga. Man kan förstå att ett affärsdrivande verk inte anser sig ha råd med någonting så olönsamt som museidrift. Men samtidigt vill jag betona att det järnvägsintresse som finns i landet är av stor vikt för SJ att upprätthålla, både för personalen och allmänheten. Tyvärr förhåller det sig så att tekniska museet ännu har en skäligen blygsam omfattning, även sedan staten har övertagit det. Mycket värdefullt från vår tid är inte ens inventerat. Vi sparar varenda gamla vikingaborg — vi blir åtalade om vi skadar en sådan — men vår första datamaskin kunde bara försvinna. Industrisveriges genombrott finns knappt belagt. Inget av de gamla sågverken längs Norrlandskusten finns kvar; med hyttorna i Bergslagen är det mycket dåligt beställt. Det finns enskilda företag som har anordnat museer och försökt att spara en del, och det finns också statliga verk som har åstadkommit motsvarande, nämligen SJ, televerket och posten. Enligt uppgift skulle också luftfartsstyrelsen göra ett försök att sätta i gång något liknande. Såvitt jag förstår måste väl den här frågan lösas i ett stort sammanhang, och det tyder på att det blir en utdragen historia att bestämma hur dokumentationen av vår tids tekniska utveckling skall lösas. Men innan ett sådant beslut fattas måste järnvägsmuseet få utvecklas som hittills, så att SJ fortfarande har museet under sina vingars skydd. Jag tolkar statsrådets svar så att han tror sig kunna garantera att SJ skall sköta museet fram till dess något annat beslutas. Jag betraktar svaret såsom positivt och tackar för det än en gång.

Herr talman! Herr Häöbinette har frågat mig om jag är beredd att medverka till att skador på höstsådda grödor, uppkomna genom vägverkets vintersaltningar, ekonomiskt regleras så att vederbörande jordbrukare hålls skadeslösa. Enligt gällande <skadeståndsregler åligger det domstol att pröva krav på ersättning för skador av det slag som herr Höbinette åsyftar. Det tillkommer därför inte mig att göra något uttalande i frågan.

Herr talman! Jag skall be att få tacka herr statsrådet Norling för svaret på den fråga jag har ställt, men jag måste säga att jag är något häpen över det sätt varpå svaret är utformat. Efter de stora stråkvägarna — och för all del efter mindre vägar också — uppstår ju ofta påtagliga skador på växande gröda. Vad de beror på är kanske inte helt dokumenterat, men det ligger mycket nära till hands att det är vägsaltet, eftersom skadorna framför allt framträder på de områden där vägarna saltas. Nu säger herr statsrådet att krav på ersättning skall man anhängiggöra vid en domstol! Jag tycker det ligger mycket cynism i detta. Skall man hänvisa små och stora bönder landet runt, som råkar ut för sådana skador, till att med advokaters och andras hjälp försöka få saken uppklarad via domstol? Det är ju kontentan av svaret. Jag tycker nog att detta stämmer mycket dåligt överens med vår vanliga syn på förhållandet mellan den enskilde och det allmänna. När jag talat med vägverket om detta har man svarat att skador som förorsakas vintertid av snöskärmar och sådant regleras av verket. Det var så jag hade tänkt att herr statsrådet skulle svara: Har det förorsakats skador från vägverkets sida är vi beredda att reglera dem på något sätt. Men man skall inte svara att mål får anhängiggöras vid en domstol! Då tycker jag man har satt sig på litet för höga hästar och trappat upp detta till en nivå som jag icke avsåg. Det finns en slogan i år som heter ”Samverkan, rättvisa, ansvar”. Om herr statsrådet tänkte litet på de tre orden tror jag han skulle kunna anpassa dem till relationerna mellan den lille, enkle jordbrukaren och det stora, mäktiga samhället. Hade man litet samverkan, kände man litet rättvisa och ansvar, skulle detta gott kunna regleras på annat sätt.
Herr talman! Det låter sig sägas att man genom samverkan, rättvisa och ansvar skulle kunna lösa detta problem. Men det förutsätter för det första att samverkan kan utformas på ett sådant sätt att man vet vad det är man skall samverka om; det förutsätter för det andra att man vet vilken rättvisa man är ute efter; och det förutsätter för det tredje att ansvaret fördelas. I det här fallet måste jag — även om det inte är jag som ställer frågan — ifrågasätta vad man skall använda för tillvägagångssätt enligt herr Höäbinette. Måste man inte skaffa ett prejudikat först? Vi har inget prejudikat på detta område. Jag förutsätter att herr Häbinette inte misstolkar svaret på frågan så grundligt som att jag skulle vara ute efter tusentals mål och domstolsutslag. Jag tycker ändå att jag har rätt att kunna utgå ifrån att vi på detta område som på alla andra måste skaffa oss ett prejudikat. Eller skall det bli något slag av premier till jordbrukarna? Jag skall kanske inte jämföra med den typ av premie som vi hade under krigsåren — herr Häöbinette vet vad jag tänker på. Hur skall ersättningen se ut? Det går inte att bara rent allmänt tala om samverkan, rättvisa och ansvar. Man måste veta vad man skall samverka om och vilken rättvisa man skall skapa.

Herr talman! Nej, herr statsråd, jag är inte ute efter grispremier, om det var dem herr statsrådet åsyftade. Jag är ute efter en reglering av en skada som man har åsamkat vissa människor. Åsamkar jag en enskild person någonting, vill jag reglera detta. är det komplicerat att finna en lösning kan det ju hända att målet anhängiggörs vid domstol, men i de allra flesta fall kan man som goda grannar och som människor med inte alltför stora kontaktsvårigheter söka klara ut problemen och sedan reglera dem genom en viss överenskommelse. Det är så jag menar att detta skall gå till. Statsrådet säger att man måste skapa ett prejudikat. Då tycker jag att vägverket skulle ta sig tid och åka ut och se hur det ser ut. Om man då känner på sig att man har ett visst ansvar härvidlag, då skulle man själv försöka tala med vederbörande och säga att man skall låta någon juridisk instans pröva saken och se om det är verkets fel eller någon annans. Men man skall inte bara slå sig till ro på sin kontorsstol och säga att man väntar på ett prejudikat. Den första bästa bonde som kommer och anhängiggör ett mål skall vi utnyttja för att få ett precedensfall! Nej, jag tycker att om man åsamkar folk skador skall man vara karl för det och säga att detta skall man försöka reda upp på ett eller annat sätt. Det är det minsta vi kan begära i ett samhälle där vi ändå strävar efter samverkan.
Herr talman! Herr Höäbinette har redan utfärdat domen. Han utgår ifrån att man åsamkat skada. Vägverket har tills vidare avvisat sådana skadeståndskrav. Jag är alltså inte så säker som herr Häöäbinette på att skuldfrågan redan är klar.

Herr talman! Herr Hernelius har frågat mig om jag med hänsyn till de exceptionella snömängderna informerat mig om vilka åtgärder t.ex. SJ och vägverket vidtagit i syfte att förebygga olyckshändelser i samband med översvämningar. Till de normala åliggandena för varje myndighet hör att utöva den inspektion och vidta de åtgärder — var och en inom sitt ansvarsområde — som behövs för att bl.a. förebygga olyckshändelser. Berörda myndigheter håller också en beredskap på här ifrågavarande område, som enligt hittillsvarande erfarenhet fungerat väl. Det finns inte heller något som tyder på att exempelvis vägverket och statens järnvägar i samband med den nu pågående snösmältningen ställts inför en situation som inte i stort sett kunnat bemästras på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Jag vill anmäla att jag är mycket otillfredsställd med detta svar. Det är ett svar som visar kanslihuset när det fungerar som sämst, en byråkratisk, teknisk apparat som sätter ett papper i handen på ett nytillkommet statsråd. Vad innehåller svaret? Det innehåller tre punkter. För det första att det åligger varje myndighet att utöva inspektion. Det vet vi. Det behöver vi inte upplysas om. Framför allt vet ju jurister detta. För det andra innehåller svaret att beredskapen hittills fungerat väl. Det är inte det frågan gäller. För det tredje sägs att man inför den nu pågående snösmältningen inte ställts i en situation som inte i stort sett kunnat bemästras på ett tillfredsställande sätt. Herr statsråd! Jag talar om framtiden. I själva verket är detta en mycket vänlig fråga till herr statsrådet — en mycket älskvärd fråga, en påminnelse om att vi kan komma inför problem som vi inte haft och en påminnelse som är gjord med hänsyn till händelser som inträffat t.ex. i Surte och i Getå en gång i världen, om herr statsrådet kommer ihåg dessa. Jag tycker att herr statsrådet skulle ha uppskattat frågan och svarat på ett annat sätt.

Herr talman! Jag vet inte vilken kommentar jag skall ge till den kommentaren till mitt svar. I den enkla frågan, herr talman, står det: ”Har statsrådet med hänsyn till de exceptionella snömängderna informerat sig” o.s.v. Framtidens snömängder vet varken herr Hernelius eller jag något om.

Beträffande dagens och morgondagens arbetsplena ber jag att få meddela följande. Jag avser att föreslå middagspaus i dag klockan 18.00 till 19.30 och därefter fortsatt arbetsplenum. Morgondagens arbetsplenum, som börjar klockan 10.00, kommer att pågå längst till klockan 16.00. På fredagen är det inget plenum.

Herr talman! Inom bevillningsutskottet har jag blivit ensam motståndare till den 25-procentiga investeringsavgiften. Jag skall i korthet utveckla min mening. Först och främst menar jag att den ekonomiska politiken har fått en betänklig slagsida genom att tyngdpunkten under så lång tid lagts på penningpolitiken. Vi har ensidigt satsat på kreditrestriktioner. Där har vi fått en skärpning de senaste dagarna, och denna skärpning står i direkt motsättning till planerna på den prioritering av industrins investeringar som man vill åstadkomma genom denna investeringsavgift. Genom att checkräkningskrediterna begränsas minskas näringslivets likviditet. Rörelsekapitalet reduceras. Hur skall man då kunna tänka sig en prioritering av investeringarna samtidigt som företagen saknar rörelsekapital för driften? Särskilt gäller detta de medelstora och mindre företagen. Antalet konkurser har på senaste tid avsevärt ökat. Jag tycker att det är ett dåligt tecken. Det andra skälet: vi har för närvarande ett särskilt system för igångsättningstillstånd för oprioriterade byggen. Myndigheterna har i sin hand konjunkturpolitiska maktmedel av mycket vittgående omfattning, och denna tillståndsgivning har föresatts skola anpassas med hänsyn till tillgänglig arbetskraft och kapitalresurser. Det har gett den en viss smidighet. Varför man misslyckats med detta system har jag inte kunnat klarlägga.

Investeringsavgiften medför mycket stora praktiska olägenheter på byggområdet. Jag har dem i färskt minne sedan förra gången vi hade liknande bestämmelser. Man drar i nödbromsen, men utlösningen kommer inte genast utan först under vinterhalvåret. Men hela planeringsarbetet inom byggnadssektorn rubbas. Planeringsarbetena inom entreprenörsföretagen stoppas, arkitekter, byggkonsulter, konstruktörer och underentreprenörer förlorar arbetsuppgifter som de haft anledning att räkna med. Handelns investeringar i rationaliseringssyfte skjuts på framtiden. Min utgångspunkt har varit att införandet av denna avgift kommer att medföra sådana nackdelar för näringslivet och arbetsmarknaden att förslaget inte bör antagas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1, där jag står som ensam reservant.

Herr talman!

Det är synd att vi inte fått gehör för möjliggörandet av ett ökat sparande både av de enskilda människorna och i företagen. Då hade vi kanske haft en bättre kapitaltillgång i landet och det nu föreslagna ingreppet hade kunnat undvikas. Nu är det emellertid inte så. Därför har vi anslutit oss till den upp fattning som uttalats i propostitionen, att i nuvarande ekonomiska läge måste industrins investeringsplaner ytterligare prioriteras och att detta bör ske genom en dämpning av sådan byggnadsverksamhet som utan större olägenhet kan ställas på framtiden. Naturligtvis utgår vi ifrån att då en dämpning inte längre är nödvändig bör det omedelbart medges lättnader. Två motioner, II: 1291 och II: 1370, är knutna till detta betänkande. De går ut på att byggandet av kyrkor och kyrkliga samlingslokaler bör undantas från denna förordning om investeringsavgift. Det ligger väl ganska mycket i detta. De kyrkliga byggnaderna utgör nämligen en mycket liten del av hela byggnadsvolymen i landet, och en avgiftsbeläggning på dessa torde inte i nämnvärd grad påverka den samlade effekt man har för avsikt att uppnå. Härtill kommer naturligtvis också att många människor är starkt bundna till den kyrkliga verksamheten. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman!

Av vissa orsaker har detta ärende dock måst behandlas med förtur, och därför finns det enligt mitt förmenande ingen anledning att i detta sammanhang blanda ihop frågan vare sig med den skattepolitik eller den ekonomiska politik som förs i vårt land. Herr Gösta Jacobsson sade att han var ensam om sin reservation vilket är riktigt. Ensam är stark brukar det ju heta, och måhända är herr Jacobsson det i detta sammanhang, även om jag inte kommer att yrka bifall till hans reservation. Det är riktigt som han säger att man redan nu måste ha särskilt tillstånd för att få uppföra oprioriterade byggen.

Det är riktigt som herr Gösta Jacobsson sade att man nu kan läsa i tidningarna att en hel del företag — speciellt bland den mindre företagsamheten — på grund av det skärpta kreditläget har fått starka ekonomiska känningar, som även lett till konkurser på vissa håll.

Men bättre sent än aldrig, och må vi då bara hoppas att man kommer att tillämpa en dispensgivning som skall ge dem som har det besvärligt bättre möjligheter att utöva sitt för landet gagnerika arbete. Till utskottets betänkande är fogad en reservation, betecknad nr 2, Här talas om att man bör undanta byggandet av kyrkor, men jag skulle i detta sammanhang vilja kalla det samlingslokaler för religiösa ändamål. I sin helhet utgör dessa lokaler en så ringa del av det opiroriterade byggandet att de inte har någon större ekonomisk betydelse, när det gäller landet i dess helhet. Till detta vill jag också foga att man här har samlat in pengar på frivillighetens väg, man har offrat för att kunna skaffa sig en samlingslokal för religiösa ändamål, och det är av den anledningen så mycket mer befogat att riksdagen beslutar i enlighet med reservationen. Vad gäller de gotländska problemen så skall jag inte här uppehålla mig vid dem, ty jag vet att herr Österdahl kommer att tala om dem. Jag vill bara här hänvisa till vad som sägs i reservationen 2, och jag ber slutligen, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Finansministern har i sin proposition om investeringsavgiften talat om att det är nödvändigt att dämpa vissa aktiviteter inom olika områden av vårt land och att vårt näringsliv och vår ekonomiska utveckling stimuleras. Hittills har de konjunkturdämpande åtgärderna i huvudsak verkat genom det ytterst strama kreditmarknadsläget och den strama kreditpolitik som riksbanken fört. Detta har hårt drabbat särskilt medelstora och mindre företag och speciellt naturligtvis företag med låg självfinansieringsgrad och med relativt sett höga skulder. Många av dessa företag har kommit i vtterst svåra situationer, och det är i många fall inte företagets lönsamhet som är avgörande för huruvida det kan fortsätta sin verksamhet utan dess möjligheter att skaffa erforderliga pengar för att klara sina utgifter och sina eventuella investeringar. Från den synpunkten är det angeläget att kreditåtstramningen kan lättas så snart som möjligt, och det är att hoppas att den investeringsavgift som nu införes i någon mån skall kunna medverka därtill. Det är klart att investeringsavgiften har en hel rad nackdelar när det gäller att använda den som ett konjunkturpolitiskt medel, men mot den bakgrund jag tecknat och med hänsyn till nödvändigheten av att industrins investeringar prioriteras, kan jag för min del med hänvisning till reservationen 2 instämma i att det kan vara nödvändigt med en sådan här investeringsavgift. I det här sammanhanget är det dock angeläget att understryka att denna avgift snabbt måste anpassas till förändringarna i konjunkturen och i arbetsmarknadsläget. Avgiften får inte — liksom investeringsavgiften under 1967 och 1968 — bli så långt utdragen att den de facto verkar under större delen av en lågkonjunktur. Den förra investeringsavgiften kom ju till stånd när högkonjunkturens kulmen i viss mån passerats, och den stod kvar långt in under lågkonjunkturen och nästan tills vi var på väg mot en ny högkonjunktur. Det är därför viktigt att investeringsavgiften avpassas och tillämpas så att den inte kvarstår längre tid än vad som är absolut nödvändigt. Det är ett dåligt utnyttjande av våra inhemska resurser, om denna avgift medverkar till en onödigt hög arbetslöshet, vilket den tidigare avgiften utan tvivel gjorde. Finansministern har i sin proposition sagt att det inom skogslänen inte finns samma behov av dämpningar av sådana här byggnadsinvesteringar som i övriga delar av landet. Han föreslår därför nu, till skillnad mot den tidigare författningen om investeringsavgift, att vissa områden redan i samband med investeringsavgiftens ikraftträdande skall undantas från den här lagen. Det är de områden som avses att omfattas av det föreslagna s.k. allmänna stödområdet. Det är givetvis svårt att dra rättvisa gränser för övergången mellan ett om råde med investeringsavgift och ett utan investeringsavgift. Det kan säkert inom stödområdet finnas orter och områden där det kan vara mer angeläget med en dämpning av byggnadsinvesteringarna än inom områden utanför stödområdet. Ett sådant område, där det inte finns någon som helst anledning att införa en särskild investeringsavgift, är Gotland. Gotland har under det gångna vinterhalvåret haft en avsevärt högre arbetslöshet än tidigare. Den vid arbetsförmedlingarna anmälda arbetslösheten var under januari, februari och mars i år 48 procent högre än under motsvarande månader år 1969. Bland byggnadsarbetarna var ökningen ännu större, d. v. s. mer än dubbelt så stor jämfört med samma tid i fjol. Inom de delar av stödområdet där arbetslöshetsproblemen är som störst, d. v. s. i de fyra nordligaste länen, har arbetslösheten minskat något både totalt och när det gäller byggnadsarbetarna jämfört med för ett år sedan. Varje år vid denna tid brukar arbetslösheten minska i landet och naturligtvis även på Gotland, men i år har uppgången i sysselsättningen inte varit så kraftig som tidigare år utan avsevärt svagare. I april i år var arbetslösheten på Gotland ungefär 52 procent högre än för ett år sedan. När det gäller byggnadsarbetarna har utvecklingen varit mycket ogynnsammare. Arbetslösheten var vid den senaste arbetslöshetsräkningen i april nästan tre gånger så stor som i april 1969. Jag kan som jämförelse nämna att arbetslösheten bland byggnadsarbetare i de fyra nordligaste länen var ungefär 12 procent lägre i april i år än i april 1969. Anledningen till detta svåra och ganska otillfredsställande sysselsättningsläge på Gotland speciellt när det gäller byggnadsarbetarna, något som har intresse i samband med den nu föreslagna investeringsavgiften, är ju först och främst de kreditrestriktioner som råder och som mycket hårt drabbar det got ländska näringslivet vilket har ringa eller ingen självfinansieringsförmåga och där företagen är små och medelstora. Företagen måste alltså för sina investeringar gå ut på kreditmarknaden, och det föreligger mycket stora svårigheter för dem att få låna till investeringar. Flera har ju också stora svårigheter att klara de löpande krediterna. En annan sak som negativt påverkar sysselsättningen är kommunsammanslagningen. Någon kommunal planering för framtida investeringar har inte kunnat ske som tidigare; kommunerna skall ju upphöra, och planeringen måste givetvis ske inom den nya kommunens ram, men där har inte planeringarna kommit i gång eftersom kommunens beslutande organ organiserats först under förra veckan. Då tillträdde de sammanläggningsdelegerade som är den första myndighet eller församling som kan fatta beslut för den nya kommunens räkning. En tredje orsak till det svåra läget för byggnadsarbetarna är den nästan totala bristen på investeringsvilja inom industrin. Tidigare har skett relativt stora industriinvesteringar på Gotland, men dessa har nu så gott som helt upphört, och de investeringar av någon betydelse som kan bli aktuella tycks nu vara helt beroende av om lokaliseringsstöd kan erhållas eller inte. Allt detta har medfört att det nu på Gotland råder en omfattande arbetslöshet. Det finns ingen som helst anledning att öka denna arbetslöshet med en investeringsavgift. Vi bör utnyttja den arbetskraft och de resurser som finns på detta område på bästa möjliga sätt. Det finns många praktiska skäl för ett undantag från investeringsavgift för byggnadsinvesteringar på Gotland. Utskottet har inte framfört några motiv för sitt avstyrkande av förslaget om undantag från investeringsavgift för byggnadsinvesteringar på Gotland och är heller inte berett medverka till att Gotland i detta avseende skall behandlas som stödområde. Med hänsyn till vad jag anfört yrkar jag bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen nr 2. En annan fråga som berörts i reservation nr 2 gäller en generös dispensgivning beträffande serviceinrättningar i nyanlagda bostadsområden och ungdomsgårdar. Det är ju här fråga om mycket angelägna och nödvändiga saker, om de nya samhällena skall kunna fungera och om ungdomen även i andra samhällen skall kunna få en stimulerande fritid för att ägna sig åt nöjsamma och nyttiga sysselsättningar under ordnade förhållanden. Det är därför angeläget att dispens kan beviljas för sådana här byggnader även inom områden där det från sysselsättningssynpunkt inte är nödvändigt att släppa fram dessa byggen. I reservationen tas också upp frågan om kyrkor och samlingslokaler. I reservationen yrkas bifall till den motion i vilken föreslås att även dessa lokaler skall undantas från investeringsavgift. Kyrkor och kyrkliga lokaler är ju mycket viktiga från psykologiska och religiösa synpunkter, och det är därför angeläget att sådana lokaler kommer till särskilt i de nya områden som växer upp i våra städer. Omfattningen av kyrkobyggena är ju begränsad — som tidigare här har nämnts — och om dessa kyrkor och andra kyrkliga samlingslokaler undantas från investeringsavgift, så påverkar inte detta konjunkturutvecklingen och sysselsättningen i någon egentlig utsträckning. Ett annat skäl till att dessa lokaler bör undantas från investeringsavgift är att ärendena om dispens för dessa 1okaler behandlades mycket snävt då den förra investeringsavgiften tillämpades. Av de dispenser om 846 miljoner kronor som då beviljades avsåg endast 30 miljoner kronor kyrkliga samlingslokaler. Man fick avslag på ansökningar om sammanlagt 80 miljoner kronor, och det var den typ av lokaler för vilken de flesta dispensansökningarna avslogs. Jag vill, herr talman, också yrka bifall till den del av reservationen som avser frågan om investeringsavgift för kyrkor och kyrkliga samlingslokaler.

Herr talman! Under våren har en rad frågor som berör de ekonomiska relationerna mellan staten och trossamfunden varit föremål för riksdagens beslut. Från socialdemokratiskt håll har man än en gång avvisat förslaget om viss avdragsrätt vid gåvor till ideella och humanitära ändamål. Förslaget från kapitalskatteberedningens socialdemokratiska majoritet om en gåvoskatt möttes av sådana protester att finansministern såg sig föranledd att överge sina egna. Kravet på arvsskattefrihet för frikyrkosamfunden och de ideella organisationerna har finansministern inte velat tillmötesgå i skattepropositionen. Samma princip borde här få gälla som för svenska kyrkans centrala organ, som redan nu är befriade från arvsskatt. Arbetsgivaravgiften eller löneskatten drabbar hårt församlingar och organisationer, som inte i likhet med företagen kan kompensera denna merkostnad på annat sätt. Den kommande höjningen av momsen till 17,65 procent kommer att högst väsentligt öka kostnaderna också för den ideella sektorn i samhället. Ovanpå alit detta kommer nu investeringsavgiften eller straffskatten också på kyrkbyggen, något som för många lokala församlingar närmast blir ett dråpslag. De församlingar som har räknat med att starta ett kyrkbygge under den närmaste tiden får nu ta djupa tag i de på frivillig väg insamlade medlen för att förränta de pengar som har lagts ned i planeringsoch projekteringskostnader. Även om man får igångsättningstillstånd, har man självfallet inga som helst möjligheter att med denna avgift börja ett kyrkbygge. Socialdemokratiska talesmän brukar säga att kyrkorna inte bör ha några privilegier i samhället. Nej, men det är inte rimligt att man från samma håll reducerar kyrkorna till objekt för beskattning.

Herr talman! Att vi har fått en proposition om investeringsavgifter säger oss att vi befinner oss i en ekonomisk situation där det finns bevis på en stark överhettning av vår ekonomi. Det är klart att man kan diskutera tidpunkten när en sådan här åtgärd skall sättas in. Herr Sundin sade att vi har kommit för sent med förslaget. Men sommarhalvåret är väl ändå det i byggnadsavseende i varje fall mest livaktiga halvåret. Man är ju angelägen om att under sommaren försöka få en lämplig volym på byggnationen med rätt kraftig igångsättning så att det blir arbete under vintern. Det är elementära saker som alla människor som har sysslat med detta finner självklara och naturliga. När detta förslag ligger på bordet är det att konstatera för dem som var med för några år sedan då vi förra gången införde investeringsavgift att man denna gång inte varnar på samma sätt som man gjorde då. Man sade då att det skulle bli förfärliga olyckor den dag investeringsavgiften skulle avskaffas. Nu påstår man närmast att vi behöll investeringsavgiften för länge, vilket medförde en dispensgivning som inte hade behövts om vi hade upphävt lagen. Ja, det är klart att det går att säga så. I stort vill jag gärna konstatera att vi sällan har fått ett lagstiftningsarbete som så utomordentligt väl fyllt sin uppgift som den investeringsavgift som vi hade under 1967 och 1968. Det är min förhoppning att detta förslag kommer att få samma gynnsamma effekt och att man tillämpar dispensreglerna på ett så förnuftigt sätt som då skedde. Det finns en skönhetsfläck i detta förslag som jag tycker är av betydande storlek, nämligen att Kungl. Maj:t föreslår att vissa delar av riket skall undantas från beskattningen. En sådan regional begränsning har riksdagen inte gått med på tidigare, i varje fall inte när det gäller skattelagstiftningen. Man kan visserligen säga att den här lagstiftningen inte är en typisk skattelagstiftning utan en förbudslagstiftning. Åtgärder som skall åstadkommas stöds med en avgift, och sådant får vi inte betrakta som skattelagstiftning i vanlig mening. Nej, det är riktigt. Jag kan inte säga att utskottets majoritet helst hade sett att den här avgränsningen inte hade skett, men jag vågar säga att ett betydande antal av utskottets ledamöter finner det betänkligt att Kungl. Maj:ts regering har slagit in på denna väg. Det hade inte vållat så stora administrativa olägenheter, om t.ex. allmänna stödområdet omfattats av lagstiftningen, att man hade behövt hesitera. Kanske hade det blivit ytterligare ett antal dispensärenden. När herr Österdahl talar om att vi borde ha tagit med Gotland, som inte tillhör det allmänna stödområdet, bland de områden som undantas, så faller det, tycker jag, på sin egen orimlighet. Herr Österdahl talade om bristen på arbetsobjekt på Gotland. Om situationen på arbetsmarknaden är sådan på Gotland, så är det ju självklart att en förnuftig tillämpning av dispensreglerna leder fram till att byggenskap kommer i gång i den omfattning som arbetsmarknadsläget tillåter. Det hade gått precis lika bra t.ex. i Norrland, i den mån man hade haft oprioriterade byggen, att bevilja dispens också där. Jag har velat säga detta därför att vi får till behandling flera ärenden under innevarande års riksdag, där det föreligger förslag till lagstiftning av regional karaktär och som vi går emot därför att vi därmed anser oss hävda en riktig princip. Det innebär alltså att när vi nu tillstyrker författningen om investeringsavgiften så gör vi det därför att den inte är en typisk skattelag stiftning utan en förbudslagstiftning, och det ställningstagandet blir inte på något sätt prejudicerande för utskottets majoritet. Jag skall inte tillägga mera därför att utskottet i stort sett är ense den här gången. Herr Jacobsson i Malmö har visserligen ett avslagsyrkande, men han samlar bara sig själv, och det är ju ett sundhetsbevis. Då behöver man inte polemisera. Jag har inte heller velat uttrycka den meningen att man skall vara generös vid dispenstillämpningen. Jag vill uttrycka det så i stället att man skall handlägga dispensärendena på ett förnuftigt och ändamålsenligt sätt. Att uppmana till stor generositet när det gäller förbudslagstiftning strider mot själva ändamålet med denna lagstiftning. Jag vill för övrigt hänvisa till den statistik som vi har infört i utskottets betänkande och som visar att i stort sett fungerade den tidigare investeringsavgiften på tänkt sätt. De fem miljoner kronor som vi fick in i avgifter under hela tiden är till synes litet, men om författningen hade tillämpats strikt skulle vi egentligen inte ha fått in de pengarna heller. Men det är klart att det kan finnas fall där byggherren anser ett bygge vara så angeläget att han sätter i gång trots avgiften. Min förhoppning är sålunda, herr talman, att ärendena skall handläggas på samma föredömligt kloka sätt som förra gången vi hade den här avgiften. Det är klart att det finns speciella intressen på olika håll som säger att de blir illa behandlade. Den ena efter den andra av ledamöterna här kan stå upp och säga att det finns speciella intressen som inte bör vara med i det stora sammanhanget och som därför bör beviljas en särställning. Det går inte att tillämpa sådana principer när det gäller skattelagstiftningen eller därmed jämställd förbudslagstiftning. Jag hemställer om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vet inte om jag missförstod utskottets ordförande, men det är inte bristen på arbetsobjekt som sådan som var anledningen till att vi begärde undantag beträffande investeringsavgiften för Gotland utan det var bristen på arbetsobjekt inom industrin. Vi vill därför slopa investeringsavgiften även för andra objekt där det föreligger ansökningar. Dessa ansökningar är självfallet inte av någon större omfattning. Antalet är så ringa att konjunkturläget eller sysselsättningen i hela landet inte påverkas, men det är av stor betydelse för Gotland om undantag kan göras för dessa objekt. Det finns för närvarande ansökningar om oprioriterade byggen på Gotland till ett belopp av endast 16 miljoner kronor. Av de ansökningar som föreligger i hela landet på 3,5 miljarder kronor kommer knappt en halv procent av önskemålen om oprioriterade byggnadsinvesteringar från Gotland. Detta kan inte på något sätt påverka sysselsättningen och konjunkturläget i hela landet. Däremot kan de arbetslösa byggnadsarbetarna på Gotland få hjälp till sysselsättning. Ett slopande av investeringsavgiften skulle också kunna bidra till att motverka alla negativa faktorer, både ekonomiska och psykologiska, som är förknippade med att folk drabbas av arbetslöshet. Inrikesministern uppmärksammade också sysselsättningssvårigheterna på Gotland i den remissdebatt som ägde rum i januari i år. Jag tog då upp dessa problem, och inrikesministern förklarade: ”Jag skall i anslutning till vad herr Österdahl pekade på när det gällde utvecklingen på Gotland ändå säga att det dystra i denna statistik är att arbetslösheten på Gotland har ökat mycket påtagligt under det senaste året.” Av den anledningen tycker jag att Gotland bör undantas från investeringsavgift. När nu Kungl. Maj:ts proposition om undantag för stödområdet har godtagits — en sak som utskottets ordförande i viss mån är kritisk emot -— borde i konsekvens härmed också Gotland undantas från investeringsavgift.

Herr talman! Jag skulle egentligen tala om bankoutskottets utlåtande nr 35 som får behandlas i samband med bevillningsutskottets betänkande nr 37. Jag har nämligen fogat en reservation till bankoutskottets utlåtande. Det var emellertid en sak som utskottets ärade ordförande tog upp som gör att jag kanske ändå måste säga några ord också med anledning av bevillningsutskottets betänkande. Herr John Ericsson säger att herr Gösta Jacobsson har motionerat om avslag på hela propositionen om investeringsavgift för byggnadsarbeten och att han därvidlag skulle vara ensam. Detta skulle vara ett sundhetsbevis, och av den anledningen skulle herr Ericsson inte behöva polemisera mot förslaget. Det var väl i alla fall en lapsus linguae att uttrycka sig så. Det ger mig särskild anledning att här säga att jag för min del gärna skall stödja herr Gösta Jacobsson, inte minst därför att jag tillsammans med honom har motionerat om avslag på propositionen. Jag behöver givetvis inte tillägga mycket utöver vad herr Jacobsson redan har sagt, utom möjligen två saker. Man kan ifrågasätta om detta är det allra bästa sättet att gå till väga om man önskar få till stånd en dämpning på byggnadsområdet. Man har rätt att sätta ett frågetecken på den punkten. Därtill kommer vad bevillningsutskottets ordförande säger om den regionala avgränsningen i fråga om tilllämpningen av förslaget i propositionen. Herr Ericsson säger att han har svalt den regionala uppdelningen när det gäller beskattningen med motivering att detta är en förbudslagstiftning snarare än en skattelagstiftning. Det kan väl diskuteras huruvida detta verk ligen är en förbudslagstiftning. I så fall borde det ha varit ett förbud. I själva verket är det snarast en licenslagstiftning, som alltså medger byggande om vederbörande har eller kan skaffa sig pengar nog för att betala ytterligare 25 procent på kostnaden. Då får han genomföra bygget. Jag tycker att just det som herr Wikström har sagt angående kyrkorna är väl så beaktansvärt. Han har påpekat att de kommer i ett mycket svårt läge. Dessutom kan tilläggas att de kanske inte befinner sig i en sådan situation att de kan åstadkomma de penningmedel som i själva verket ger tillståndet. Jag vill med detta endast ha sagt att jag gärna stöder herr Gösta Jacobssons reservation. Sedan vill jag säga några ord med anledning av bankoutskottets utlåtande nr 335. Här föreligger motioner från vårt håll med förslag att riksdagen skall ge riksbanken till känna önskemål angående emittering av industrilån, som skulle innebära att kredit i större utsträckning skulle kunna ställas till näringslivets förfogande.

Det är en kvantitativ bedömning, som är svår att göra. Vad som är anmärkningsvärt i fråga om bankoutskottets utlåtande är hur man nu skall se på näringslivets finansieringsförhållanden. I utlåtandet presenteras en del material i två tabeller som visar att upplåningen på kreditmarknaden för näringslivets del har gått ned högst påtagligt. Exempelvis har mellan åren 1968 och 1969 andelen av upplåning på kreditmarknaden sjunkit från 36 procent till 25 procent för näringslivet. I fråga om obligationsoch förlagslåneemissioner får man upplysningen att 1967 var 23 procent av obligationsoch förlagslåneemissionerna avsedda för näringslivet men 1969 endast 8 procent — d.v.s. en minskning till en tredjedel. Bankoutskottets majoritet — finner emellertid att här inte finns anledning att göra någonting utan yrkar avslag på motionerna. Majoriteten anför endast att fullmäktige i riksbanken skall beakta att de av statsmakterna prioriterade sektorerna — staten och bostadsbyggandet — skall ha sina pengar. Blir det några pengar över till de andra sektorerna är det bra, men det verkar som om det gjorde detsamma om det inte blir något över. Detta strider emellertid mot vad finansministern, enligt uppgift i tidningarna, har anfört exempelvis i kompletteringspropositionen om näringslivets behov — och särskilt exportindustriernas. Herr Regnéll och jag har vid bankoutskottets utlåtande fogat en reservation, i vilken vi mycket kortfattat anför att vi ”finner det angeläget att näringslivet, särskilt exportindustrin, för sina investeringar inte utestängs från möjligheten att på jämförbara villkor konkurrera med staten, bostadsföretagen och övriga lånesökande om tillgängliga lånemedel”. Vi är inte anhängare av ett prioriteringssystem utan anser att alla bör ha möjligheter att konkurrera och att de direktiv som eventuellt kan sägas ha byggts in i uttalanden i andra sammanhang från riksdagens sida skall tolkas med förstånd. Riksbanken har att se till att det blir — eller åtminstone ges möjligheter till — en fördelning som är rimligare än den vi för närvarande har.

Herr talman! Efter den förödande principiella kritik som utskottets ordförande riktade mot den regionala undantagsprincipen — en kritik som jag tror att många i denna kammare kan dela — sökte han reducera innebörden i vad jag och några andra sade om kyrkobyggen genom att framhålla att det här rörde sig om specialintressen. Nej, det är inte ett specialintresse som står mot ett annat. Finns det någon folkrörelse bakom tillkomsten av ett parkeringshus? Samlas det på frivillig väg in betydande belopp för att en banklokal skall kunna byggas? De människor, som har samlat in pengar för att bygga en ny kyrka och räknat med igångsättningstillstånd under det närmaste året, torde kunna skilja på en bensinstation och en kyrka.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Åkerlunds inlägg. Han säger att mitt uttryck är felaktigt, då jag kallar denna lagstiftning för en förbudslagstiftning. I stället skulle man ha sagt att det är en licensanordning. Det är klart att man kan uttrycka det så, och jag bestrider ingalunda att herr Åkerlund i logik och formuleringsskicklighet står på ett högre plan än min ringhet. Men jag vill fråga herr Åkerlund om han gör gällande att jag har fel då jag säger att detta inte är någon typisk skattelagstiftning. De två årens tillämpning av investeringsavgifter förra gången gav 5 miljoner kronor totalt. När vi beslutar om skattelagar i detta hus syftar vi till att dra in pengar. Här ser vi helst att det inte blir några inkomster alls.

Herr talman! Med den nu bedrivna strama kreditpolitiken kan man givetvis inte undvika att många i och för sig välmotiverade kreditbehov inte kan tillgodoses. Därvid kan också svårigheter uppkomma för industriföretag att finansiera sina tidigare planerade investeringar. Det ankommer på fullmäktige i riksbanken att vid uppläggningen av kreditpolitiken beakta att de tidigare av statsmakterna prioriterade sektorerna, staten och bostadsbyggandet, i första hand kan få erforderliga krediter. Bankoutskottet säger också i sitt utlåtande att ansvaret för utformningen av kreditpolitiken och avvägningen mellan olika kreditpolitiska medel, däribland även emissionskontrollen, som man talar om i motionerna, enligt utskottets uppfattning måste tillkomma bankofullmäktige. Ett ingripande från riksdagens sida i denna verksamhet, som motionärerna föreslår, vill utskottet inte tillstyrka. Motionärerna hade bland annat uttalat, att riksbanken borde verka för att emittering av industrilån gåves prioritet på kapitalmarknaden. Reservanterna hade uttalat, att de funnit det angeläget att näringslivet, särskilt exportindustrin, för sina investeringar icke utestängdes från möjligheten att på jämförbara villkor konkurrera med staten, bostadsföretagen och övriga lånesökande om tillgängliga lånemedel.